Herr talman! Désirée Pethrus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att en leverantör inte får en dominerande ställning vid kommande upphandlingar av språkanalysföretag samt vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa kvaliteten på Migrationsverkets asylutredningar. Vidare har jag fått frågan vilka initiativ jag ämnar att ta för att främja möjligheten för asylsökande att använda sig av referensföretag för en second opinion för att stärka validiteten i asylprövningen.Jag vill börja med att framhålla att språkanalyser är ett komplement till hela den utredning som görs kring en persons asylskäl och härkomst. Språkanalyser kan därför ingå som ett moment i utredningen när det gäller att försöka fastställa den asylsökandes identitet och medborgarskap. Språkanalyser utgör aldrig ensamt underlag för beslut. Det är givetvis viktigt att språktesterna håller god kvalitet och att regelbundna kontroller görs att så sker. Detta är Migrationsverkets ansvar. Den svenska asylprocessen håller en hög rättssäkerhet. Den som söker asyl i Sverige får sitt skyddsbehov prövat i enlighet med utlänningslagen. En muntlig utredning av asylskälen görs, och varje ärende bedöms alltid utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Beslut kan överklagas till domstol och tvåpartsprocess tillämpas. Kostnadsfritt juridiskt biträde tillhandahålls genom hela processen. Principen om fri bevisprövning gäller i svensk rätt, och det nuvarande regelverket ger goda förutsättningar för en rättssäker prövning och svarar mot höga krav på rättssäkerhet. Jag vill i detta sammanhang också framhålla att FN:s flyktingorgan, UNHCR, år 2011 genomförde en analys av den rättsliga kvaliteten inom Migrationsverkets asylprövning. Studien fastställde i huvudsak att Sveriges asylsystem är rättssäkert.Migrationsverket är som alla andra myndigheter bundet av lagen om offentlig upphandling, och enligt gällande bestämmelser har Migrationsverket upphandlat språkanalystjänster av företaget Sprakab. Det görs löpande uppföljning och utvärdering av de tjänster som företaget levererar. Migrationsverket avser även att ta ett initiativ till en helhetsgranskning av användningen av språkanalyser inom verket och hur språkanalysföretag arbetar. Detta är något jag välkomnar.
Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret på min interpellation om språkanalyser vid asylprövning.I samband med att asylsökande anländer till Sverige saknas det ofta erforderlig dokumentation som kan styrka deras anspråk på härkomst. För att kunna vederlägga den asylsökandes anspråk vid asylprövning är då en språkanalys ett underlag som Migrationsverket i hög grad anser tillförlitligt. I samband med rättsprövningen tenderar språkanalyserna att få en betydande roll för rättsutslaget, om en person ska beviljas asyl eller inte. om hur språkanalyser görs på osäkra grunder och hur det kan drabba enskilda asylsökande blev jag och många med mig upprörda - därav den här frågan till statsrådet. Om de språkanalyser som Migrationsverket använder sig av inte ger rätt information om en asylsökandes faktiska bakgrund är det allvarligt. Är det dessutom så att det för den enskilde handlar om liv eller död är det förstås oerhört allvarligt.I programmet beskrivs hur ett svenskt företag, Sprakab, i princip ensamt levererar alla språktester som görs för Migrationsverkets räkning. Analysen ligger sedan till grund för beslut i Migrationsdomstolen, och det kan få ödesdigra konsekvenser för den asylsökande.

Det sägs att uppemot 5 000 asylfall har fått sin bedömning av denna person, EA20.I svaret från statsrådet framgår att "Migrationsverket avser även att ta ett initiativ till en helhetsgranskning av användningen av språkanalyser inom verket och hur språkanalysföretag arbetar." Det välkomnar jag liksom statsrådet. Men frågan kvarstår då: Vad händer med alla dem som nu redan har drabbats av språkanalyser som inte håller måttet?Likaså har jag ställt frågan om möjligheten för den enskilde att få en så kallad second opinion via ett alternativt företag och att kunna överklaga själva språkanalysen. Det är inte riktigt klarlagt i justitieministerns svar. Jag undrar om statsrådet kan utveckla det.Avslutningsvis: I min interpellation till statsrådet har jag också försökt få ett svar på hur regeringen ser på att ett företag, kanske en person, får en så dominerande ställning. Det är viktigt att man granskar de upphandlande företagen och att de kvalitetskrav som ställs verkligen är kvalitetskrav som vi kan känna till och säga okej till.
Herr talman!

Om jag har förstått det rätt ska regleringsbrevet med direktiven skrivas nu och finnas till hands den 1 januari. Det är i så fall bråttom. Ministern kan ju beskriva hur det fungerar. Man ska naturligtvis också komma överens med Miljöpartiet som regeringspartner.Det finns ytterligare några verktyg som ministern har. Ett är den kontinuerliga dialogen med myndigheterna som man har åtminstone ett par gånger per år där ministern eller departementet diskuterar med myndigheten om hur det går och så vidare. Det finns ytterligare dialogtillfällen där man funderar lite grann över hur det fungerar, om det är rättssäkert och så vidare. Samtidigt måste ministern naturligtvis ha en viss känslighet i relationen till myndigheten.Jag tycker att Désirée Pethrus frågor är relevanta. De frågor jag vill komplettera med när det gäller det som har hänt med språkanalyserna, som ju har rejäla brister, är: Vilka verktyg tänker nu ministern använda av de som jag har räknat upp? På vilket sätt tänker ministern implementera sina tankar i myndigheten?
Herr talman! I sådana här ärenden åligger det den enskilde asylsökande att styrka varifrån man kommer och vem man är. Om man saknar identitetshandlingar kan man göra detta på olika sätt till Migrationsverket. Ett sätt, om man inte kan styrka varifrån man kommer på annan väg, är att delta i den här typen av språkanalys. De utgör inte så många fall av det totala antalet asylansökningar. Migrationsverket avgör årligen ungefär 50 000 asylärenden, och i 1 500-2 000 fall genomförs en språkanalys.År 2013 genomförde Migrationsverket en extern granskning av Sprakabs analys. Den gjordes i samarbete med den holländska migrationsmyndigheten. Man gav en del av de analyser som har gjorts till holländska myndigheter för kontroll. Den prövningen utföll positivt för Sprakabs del. Man menade att företaget höll god kvalitet.Just nu pågår dessutom en omanalys av tio språkanalyser. Den sker också i samarbete med den holländska migrationsmyndigheten, och resultatet kommer i januari 2015. Jag tycker att vi ska avvakta denna analys innan vi uttalar oss om huruvida det har begåtts några fel eller inte i dessa avseenden.I mitt interpellationssvar säger jag att Migrationsverket tillsätter en extern utredning. Också den ska vara färdig i början av nästa år. Uppdraget till den är att titta på dels Sprakabs, dels Verified AB:s analysmetoder. Man ska bedöma metodernas kvalitet och den ifrågasatta språkanalytikern på Sprakab. Man ska även utvärdera Migrationsverkets användning av dessa språkanalyser.Roland Utbult diskuterar hur dialogen mellan myndighet och regering förs. Från början, från mitt tillträde, har jag sagt att vi behöver ha en nära dialog och ett nära samarbete mellan regeringen och Migrationsverkets ledning när det gäller migrationsfrågorna. Jag träffade Migrationsverkets chef på min, tror jag, tredje arbetsdag och sa att vi nog behöver träffas en gång i månaden för att följa utvecklingen. Nästa gång är om två veckor, då jag åker ned till Norrköping. Det förs alltså en kontinuerlig dialog mellan regering och myndighet - givetvis med respekt för myndighetens självständiga ställning. Det handlar inte om att överpröva beslut utan om att fånga upp diskussioner och förslag som statsmakterna kan behöva hjälpa till att lösa när det gäller frågor om migrationsströmmar i största allmänhet.

Herr talman! Jag tackar åter justitieministern för svaret.Uppdrag granskning har skapat rubriker i flera olika länder, bland annat i England där de uppdagade förhållandena vad gäller språkanalyser även lett till debatt i parlamentet. Sprakab angreps exempelvis i tidningen The Independent den 13 november. Här redogörs för företagets verksamhet i Sverige, England, Australien, Nederländerna och Kanada och de stora kvalitetsbristerna. De engelska socialdemokraterna har i parlamentet begärt en utredning av Sprakab.Att utreda företagen är kanske inte riktigt det sätt vi jobbar på i Sverige, utan det är Migrationsverkets roll. Men det är viktigt att Sverige är en förebild när det gäller språkanalyserna och att vi är en förebild när det gäller en rättssäker hantering av asylsökande.Även om det, som ministern säger, bara 1 500 fall är det 1 500 fall där det kan handla om liv eller död för en människa. Därför är det en viktig fråga.Kristdemokraterna har i år väckt en partimotion, med Göran Hägglund som första namn, där vi säger att vi vill inrätta en inspektion för migrationsfrågor för att följa upp arbetsmetoder, rutiner, förkunskaper och samarbete mellan olika aktörer för att ge asylsökande den rättssäkra prövning de enligt lag har rätt till. Vi behöver kanske komma dithän att vi förbättrar uppföljningen av Migrationsverkets olika arbetsmetoder.I tv-programmet var en person från Somalia med, och i Somalia finns det många olika dialekter och regioner. Vid en språkanalys måste man kunna detta väldigt exakt. Sprakab uppger att man har en analytiker som kan denna dialekt, men det stämmer inte enligt alla lingvistiker. Då måste vi ställa oss frågan hur vi kan öka kvaliteten.Jag uppfattar att justitieministern ser allvarligt på det som har kommit fram, vilket gläder mig, och att man vill göra denna utredning och tycker att det bra att det görs omanalyser. Under valrörelsen mötte jag asylsökande som hade drabbats av Sprakabs analyser, och de sa att de hade fått helt fel bedömning av sitt språk. En person är på väg att utvisas till Kenya, men Kenya säger att han inte är en medborgare och vill inte ta emot honom. Vad ska hända med honom när vi säger att han ska utvisas dit men Kenya inte vill talla dessa människor som kanske har fått en helt felaktig analys?

Herr talman! Också jag tackar migrationsministern för svaret.Vi talar om myndigheten och företaget Sprakab, men i första hand handlar det givetvis om människor som är i en utsatt situation. Jag är övertygad om att ministern delar känslan att många råkar illa ut på detta sätt. Här finns uppenbara brister.Migrationsverkets hantering vad gäller språkanalyser visar dessa brister, och som Désirée Pethrus nämnde har 5 000 personer bedömts av en person under kodnamn där det har visat sig att denna person inte har några egentliga lingvistiska kunskaper. Det är i alla fall vad vi har hört i medierna. Rättssäkerhet är ett kännetecken för vårt svenska samhälle. Man ska vara trygg i myndighetens agerande även om myndigheten använder ett företag.Hur blir det med regleringsbrevet, justitie och migrationsministern? Vad ligger i det, och vad tänker ministern implementera i det?
Det innebär inte att man alltid kan garantera att det inte kan göras fel. Alla system skapade av människor kan ibland leda till felaktigheter. Så är det.I det här fallet har vi ännu inte alla fakta på bordet. Det kan vara så att en bedragare har uppdagats i företaget. Utredningen är inte färdig än, och jag vill inte föregripa den. Men det jag trycker på är att de system vi hittills har haft när det gäller att säkra att språkanalyserna är korrekta så långt det nu går har varit tillförlitliga.Vi gjorde en extern granskning av Sprakabs analyser 2013, och ytterligare en extern granskning är på väg och ska vara klar 2015.

Det är svårt för oss i politiken att styra över. Det finns två företag i Sverige som håller på med detta. Det finns ytterligare två i hela Europa - ett schweiziskt och ett holländskt företag.Det är alltså redan från början en väldigt begränsad marknad. Vi har inte den makten över näringslivet att vi kan kommendera fram företag inom olika sektorer. Ibland är man beroende av de företag som erbjuder tjänsterna. När man har handlat upp dem gäller det att se till att företagen lever upp till vad de lovat.När det gäller regleringsbrevet håller vi på att processa det i Regeringskansliet. Det gäller bland annat skrivningar som rör hur man kan säkra rättssäkerheten i asylhanteringen ytterligare. Det behövs inte minst eftersom vi har ett stort åtagande som även ser ut att växa nästa år. Det gäller att ta hand om 80 000, 90 000 eller kanske uppemot 100 000 asylansökningar och att kvaliteten i dessa prövningar inte faller. Vi har därför rekryterat ett stort antal nya medarbetare till Migrationsverket.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret.Det är bra att FN-organet UNHCR anser att Sverige har ett asylsystem som är rättssäkert, såsom justitieministern nämner i sitt svar. Men inget är uppenbarligen så bra att det inte kan bli bättre, särskilt när det handlar om liv eller död, som det kan göra i vissa fall.Jag tog upp att Kristdemokraterna skulle vilja ha en inspektion för migrationsfrågor för att följa upp olika arbetsmetoder. Det tror jag är bra. Jag tror att vi behöver hitta olika system för att förbättra granskningen och kontrollen.Problemet är när en person känner sig orättvist bedömd i en språkanalys. Det är en ganska allvarlig kritik om en person säger: Någon har sagt att jag kommer från ett annat område än jag kommer från.Om någon skulle säga att justitieministern kommer från Danmark bara för att han kanske bryter lite åt det hållet vore det inte särskilt roligt för honom att bli behandlad på det sättet. Du är från Sverige, Morgan Johansson, punkt slut.
Herr talman! När det gäller det sistnämnda om lågt pris är bekymret att vi i botten har ett fåtal företag som kan erbjuda tjänsten över huvud taget. Vi har en situation där vi är beroende. Det är problematiken i sig - det finns två stycken företag i Sverige och ytterligare två i Europa.När man diskuterar detta ska man inte glömma att vi i grunden också har domstolsprövningar av dem som får avslag. Där finns en inbyggd rättssäkerhet som är väldigt stark. Vi har fri bevisprövning i domstolarna, och bedömningarna håller en väldigt hög kvalitet rättssäkerhetsmässigt.När det gäller frågeställningen i sig är mitt korta svar att vi och Migrationsverket har tagit granskningen på stort allvar. Jag konstaterar att det gjordes kvalitetssäkringar 2013 och att man gör ytterligare en nu som vi får svar på 2015. Man lyfter dessutom upp hela frågan om hur man ska se på språkanalyserna till en ny utvärdering, också till i början av 2015.Sedan får vi se vad resultatet blir. Det är viktigt att man blir rättvist bedömd. Jag skulle inte ha några som helst bekymmer med att bli beskylld för att komma från Danmark. Men om jag å andra sidan är i en situation där jag söker asyl i ett annat land och detta kan vara av helt avgörande betydelse för min framtid är det klart att det skulle vara ett problem. Det är därför det är så viktigt att analyserna håller en hög kvalitet.Överläggningen var härmed avslutad.